Herr talman! I kanske framför allt västsvensk press har under de senaste dagarna förts en ganska intensiv och omfattande debatt kring den reform som vi i dag går att besluta om. Av denna pressdebatt har — om man nu inte visste det förut — klart framgått, att oron för hur sjukvården kommer att fungera efter årsskiftet och vilka konsekvenser reformen kommer att få för den vårdsökande allmänheten är mycket stor bland både läkare och patienter. Det är alldeles tydligt att en stor del av denna oro beror på bristande information. Problematiken rörande upplysningsverksamheten har berörts i en motion, och jag tycker att utskottet tagit litet för lätt på saken vid behandlingen av denna motion. Enligt min uppfattning har den upplysningsverksamhet som hitintills bedrivits — och vi skall komma ihåg att det är bara några veckor till den tidpunkt då reformen träder i kraft — kanske framför allt till nuvarande och blivande patienter varit uppseendeväckande dålig. Socialstyrelsens agerande har varit föga tillfredsställande, och anmärkningsvärt är att massmedia, som man ju eljest gärna använder, inte utnyttjats tillräckligt för information. Någon har — det är kanske litet djärvt — jämfört sjukvårdsreformen med högertrafikens införande. Då informerades allmänheten, framhåller vederbörande, fortlöpande i månader. Nu har alltså föga eller ingen information lämnats, och den tid som återstår är utomordentligt knapp. Vi kan näppeligen våga hoppas att informationen tränger igenom under den tid som återstår. Jag kan illustrera hur stor förvirringen fortfarande tycks vara både på läkarhåll och hos patienterna genom att något beröra frågan om specialistvården. I Stockholm förefaller det som om sjukvårdsdirektören har deklarerat att specialisterna efter 1 januari inte skall kunna ta emot patienter bosatta utanför huvudstaden. Hos sjukvårdsförvaltningen i Göteborg ville man inte kommentera denna som man säger »sjukvårdspolitiska fråga». Enligt läkarna har frågan om specialistvård ingenting med de centrala förhandlingarna att göra. När patienterna ringer och frågar om dessa saker, får de av läkarna rådet att höra sig för hos sjukhuset efter 1 januari. Man skjuter alltså det hela framför sig. Med tanke på allmänhetens reaktioner och förhoppningar är detta ett exempel på hur det hela inte bör få gå till. Jag lyssnade i morse till en radiointervju med en byrådirektör i sjukvårdens rationaliseringskommitté. Han satte verkligen en del av det som vi i dag diskuterat på sin spets, men han är ju inte politiker och riskerar därför inte att få motta ogrundade beskyllningar och snubbor. Tillströmningen till sjukvården kommer otvivelaktigt, sade han, att öka. Läkaren ställs inför valet mellan kvantitet och kvalitet. Blir det då inte fråga om ännu flera patienter per tidsenhet med risk för bristande kvalitet? Detta är en aspekt — den har tidigare i dag berörts här i kammaren — på reformen, som i nulägets läkartillgång sannerligen inte är oberättigad. Jag skulle till socialministern vilja säga att det inte är reaktionärt eller negativt att peka på denna risk. Men det kan vara oansvarigt att bagatellisera den.

Herr talman! I ett tidigare skede av debatten fick jag uppfattningen att inte alla har helt klart för sig den verkliga innebörden av reservationen 4 till andra lagutskottets utlåtande nr 80. Jag tycker att det är riktigt att vi får denna sak klargjord innan kammaren går att fatta beslut. Herr Gustavsson i Alvesta som framträdde som utskottets talesman var orolig för landstingens ekonomi, om inte reformen i sin helhet träder i kraft den 1 januari. Det är självklart riktigt, som han säger, att landstingen har räknat med den inkomstförstärkning som det skulle innebära att kunna höja dagavgiften i sluten vård till 10 kronor. Ett bortfall av halva denna inkomstförstärkning skulle säkert få en besvärlig effekt för hårt pressade landsting. Men, herr talman, utskottsmajoriteten och reservanterna har på den punkten exakt samma förslag. Om vi läser reservationen finner vi att reservanterna har två yrkanden. Det ena avser lagen om allmän försäk. ring, det andra sjukvårdslagen. Den föreslagna ändringen i utskottets förslag vad gäller lagen om allmän försäkring lyder på följande sätt: >Denna lag träder i kraft såvitt gäller 2 kap. 2 8 den 1 juli 1970 och i övrigt 1 januari 1970.» Och 2 kap. 2 § är just den sjukronorsreform som här talats så mycket om och ingenting annat. Förutsättningarna för landstingen att höja dagavgiften på sjukhusen till 10 kronor är således inte, såvitt jag kan förstå, beroende av denna ändring. Har jag fel i det avseendet, skulle jag vilja bli korrigerad innan vi går till beslut. Jag har uppfattat det så att avgiftshöjningen till 10 kronor skulle möjliggöras av två andra ändringar. Den ena är att sjukpenningtiden för pensionäret utsträcks från 180 till 365 dagar och den andra att arbetsgivaravgiften till försäkringskassan höjs med 0,3 procent, vilket gör det möjligt för försäkringskassan att betala denna tia utan avdrag på sjukpenningen för de försäkrade. Båda dessa förslag finns med bland dem som även reservanterna vill skall träda i kraft den 1 januari. På den punkten råder alltså inte någon motsättning. Den andra ändring som reservanterna vill ha gäller förslaget att ändringen i sjukvårdslagen skall träda i kraft den 1 juli 1970. Den avser förbudet för eller — enligt reservanterna — vissa ändringar i rätten för sjukhusanställda läkare att ha privat praktik på sjukhuset och inte någonting annat. Inte heller detta påverkar landstingens finanser vad gäller möjligheten att höja dagavgiften på sjukhus till 10 kronor. Det är viktigt, herr talman, att vi har detta klart för oss, så att vi inte sitter och röstar om en reservation som kanske fler än herr Gustavsson i Alvesta tror innehåller någonting annat än den faktiskt gör. Det är alltså bara på dessa två punkter som det föreligger en åsiktsskillnad: ikraftträdandet av sjukronorsreformen och ikraftträdandet av bestämmelsen om privat praktik på sjukhusen. När det gäller försäkringsavgifter och pensionärernas längre sjukpenningtid råder det enighet mellan reservanter och majoritet även i fråga om ikraftträdandet, som alltså skall ske den 1 januari. Till sist, herr talman, vill jag gärna säga att jag har lyssnat ganska ordentligt på denna debatt. På de punkter där oenighet enligt min uppfattning råder har jag egentligen inte hört någon motivering för att reformen skall forceras fram till den 1 januari. Herr Gustavsson i Alvesta var den som verkligen förde ett utförligt resonemang om ikraftträdandet, men det gällde ju dagavgiften på sjukhus, och den argumentationen bortfaller enligt min mening om man läser reservationen korrekt. Herr Gustavsson hade däremot ingen motivering som jag kan erinra mig för att det skulle vara särskilt brådskande just med sjukronorsreformen. Därför har jag alltjämt svårt att förstå — så litet som vi har fått höra på den punkten — varför det skall vara så förtvivlat bråttom. Socialministern sade att han inte räknar med någon enhällig läkaropinion mot detta förslag, och jag är övertygad om att han har rätt i det avseendet. Det finns inte någon sådan opinion. Däremot torde det, så långt vi har möjlighet att mäta den — och möjligheterna är bristfälliga, ty det är bara offentliga uttalanden o. d. vi har att hålla oss till — föreligga en näst intill enhällig läkaropinion mot att reformen skall drivas igenom till den 1 januari. Men det är en helt annan sak. Det är bara på den punkten som reservanterna har yrkat på ändring. Jag ber, herr talman, att få ansluta mig till reservationen 4.

Herr talman! Jag vill påpeka för herr Carlshamre att denna reform är ett resultat av förhandlingar mellan social departementet, Landstingsförbundet, som är sjukvårdshuvudman, och Kommunförbundets sjukvårdsdelegation, som representerar storstäderna. Jag har, liksom utskottsmajoriteten, sett den såsom en paketlösning, som vi vill försöka genomföra på en gång. Till detta kommer att sjukronorsreformen — låt vara att herr Carlshamre inte tog upp den saken — kommer att tillföra sjukvårdshuvudmannen 120 miljoner kronor per år. Från detta belopp går naturligtvis en del kostnader som kommer in i bilden. Vi har förut deklarerat att det föreligger svårigheter på det administrativa planet när det gäller att genomföra reformen från den 1 januari. Men, vill jag fråga, är det lättare att genomföra en sådan reform den 1 juli, då Sverige i vissa avseenden har stannat av på grund av semester? Detta är i alla fall en reform som kommer att kräva ganska stora insatser av människor på olika nivåer, och jag tror att den 1 januari från den synpunkten är en bättre tidpunkt än den 1 juli. Jag har inte missuppfattat den reservation som herr Carlshamre talade om. Jag tog upp hela detta resonemang i mitt anförande om budgetbehandlingen, och jag såg alltså detta förslag som en helhetslösning. I det sammanhanget kom även ikraftträdandet av sjukronorsreformen in i bilden.
Herr talman! Herr förste vice talmannen har redan på ett för mig övertygande sätt klargjort att den 1 juli faktiskt är en bättre tidpunkt än den 1 januari för att genomföra en sådan här reform, just av den anledningen att vi då har varmt skönt väder och semester. Det är nog, herr Gustavsson i Alvesta, så att sjuka människor i stor utsträckning tar semester även från sin sjukdom — eller i varje fall från behandlingen av den — under denna tid. Belastningen på sjukhusanstalterna är mycket mindre i juli än i januari, och det bör rimligen underlätta genomförandet av en förändring. Det är riktigt att förhandlingar har föregått det förslag som nu har lagts fram. Men om man, som reservanterna föreslår, genomför en mycket stor del av reformen den 1 januari och skjuter upp den del av reformen som rör just sjukronorsavgiften och privatpraktikfrågan till den 1 juli måste det rimligen innebära att förhandlingspartnern, d.v.s. sjukvårdshuvudmännen, av paketlösningen får behålla vad de ville ha och under ett halvår slipper vad de gick med på för att få vad de ville ha. Ingen sjukvårdshuvudman och defini tivt inte sjukvårdspersonalen har visat någon entusiasm för en forcering till den 1 januari av den delen av reformen. Jag är tämligen övertygad om att de som har träffat avtalet och som har fört förhandlingarna med socialdepartementet inte kommer att känna sig svikna om de får den inkomstförstärkning som det innebär att kunna höja dagavgifterna till 10 kronor den 1 januari och har ett halvår till på sig för att genomföra den del av reformen som för huvudmännen är besvärlig. Vi behöver inte känna det som om vi sviker ett träffat avtal om vi följer reservationen 4.
Herr talman! Tror inte herr Carlshamre att de som har förhandlat å huvudmännens vägnar har uppfattat problemen? De var säkerligen medvetna om svårigheterna, men hade de träffat något avtal om de hade ansett det omöjligt att genomföra reformen den 1 januari? Jag tror inte det. När jag nämnde att den 1 januari från vissa synpunkter var bättre än den 1 juli fäste jag avseende vid i första hand den administrativa sidan. Det är denna vi har tagit hänsyn till när vi har diskuterat tidpunkten för ikraftträdandet.
Herr talman! Nej, herr Gustavsson i Alvesta, jag tror inte alls att våra ansvarskännande <sjukvårdshuvudmän skulle ha biträtt ett avtal om de var medvetna om att det inte kunde genomföras. Men många av dessa huvudmän har på intet sätt dolt att de anser det svårt att hinna genomföra reformen till den 1 januari. även om jag inte har deltagit i dessa förhandlingar är det väl rätt uppfattat av mig att sjukvårdshuvudmännen och personalen upplever det som en förbättring om de slipper forcera fram hela reformen till den 1 januari? Därmed har jag inte sagt att det skulle vara omöjligt att göra det, utan endast att det skulle vara en förbättring om man fick ytterligare ett halvår på sig. Om man genomför en träffad överenskommelse på det sättet, har man förvisso inte svikit sin förhandlingspartner. Om jag, när jag har träffat ett avtal, finner att den andra parten visar sig generösare än han var när vi förhandlade, känner jag mig aldrig sviken, och jag tror inte att sjukvårdshuvudmännen skulle göra det i detta läge. De kommer att betrakta det som generöst av riksdagen om de får ett halvår till på sig för att genomföra denna reform.

Herr talman! Jag lyssnade på meningsutbytet mellan socialministern och herr von Friesen om riksdagens möjligheter att diskutera vid en tidpunkt då omständigheterna inte ännu i viss mån har bundit våra händer. Litet oroad blev jag av socialministerns belåtenhet med det tillstånd vari riksdagen nu befinner sig på grund av att förberedelsearbetet inom sjukvården fortskridit mycket långt innan riksdagen fått tillfälle att ta ställning. Statsrådet sade: Det är väl bra att man förbereder ett ärende, Javisst, men det är också bra att riksdagen har handlingsfrihet. Statsrådet framhöll vidare att detta inte är första gången som riksdagen befinner sig i denna situation. Det tror jag dessvärre är riktigt. Men det betyder i och för sig inte att detta förhållande är bra och lämpligt. Skulle vi inte kunna vara överens om att det är önskvärt att förberedelsearbetet med utredningar, propositionsskrivning o.s. v., vilket pågår under åratal, bedrives på ett sådant sätt att frågan kommer till riksdagen på ett stadium som gör det möjligt för riksdagen att fatta beslut utan det tryck som ligger däri, att förberedelse arbetet fortskridit så långt att det skulle medföra stora praktiska olägenheter om riksdagen inte fattade det beslut som så att säga förväntas av den? Jag tycker nog att regeringen tidigare varit benägen att erkänna att det ligger vissa olägenheter i det förhållandet att det står åratal till förfogande för förberedelsearbetet, medan riksdagen ofta har mycket kort tid på sig för behandlingen av ett ärende — ett antal veckor — och dessutom är i viss mån bunden av förberedelsearbetet. Jag delar herr von Friesens mening att detta är en väsentlig demokratisk fråga. Att statsrådet har rätt i sitt påstående att det inte är första gången som en sådan här ordning förekommit betyder inte att saken inte lämpligen bör påtalas. Tvärtom gäller det att varje gång verka för att det blir en annan och mer demokratisk praxis i relationerna mellan regeringen och de förberedande instanserna å ena sidan och riksdagen å andra sidan. Av de många problem, som här har behandlats, skall jag i korthet beröra några få. Det fria läkarvalets betydelse har med rätta understrukits från alla håll. Det är verkligen ett glädjande inslag i denna debatt. Man har kanske talat något mindre om — ehuru jag tror att alla är eniga även på den punkten — att det är en nackdel med långa köer, eftersom patienterna måste sätta till mycken tid och även får vidkännas andra olägenheter, som jag tror att bl.a. fru Eriksson i Stockholm hade i tankarna. Att inom den öppna sjukhusvården klara problemet att verkligen bereda patienterna tillfälle till ett fritt läkarval — inte bara första gången de söker läkare för en viss sjukdom, utan även vid en mer sammanhängande läkarvård — är i praktiken utan tvivel svårt. Jag tillåter mig att understryka angelägenheten av att det sker och vill kombinera önskemålet om det fria läkarvalet och önskemålet att långa köer undvi kes. Landstingen och även staten som huvudman för vissa sjukhus måste anstränga sig att lösa detta svåra problem. Kan det inte lösas till hundra procent, anser jag inte att detta bör föranleda så hård kritik, men problemet måste lösas i rimlig utsträckning. Bedömningen av den reform som vi nu behandlar kommer till inte ringa del att bero på de resultat som därvidlag uppnås. Herr talman! För mig som i dessa hänseenden är utomstående, bortsett från att jag är ledamot av kammaren, framstår det som mycket centralt, att man genom reformen inte minskar produktionen av sjukvårdstjänster. Statens och landstingens representanter har också varit fullt medvetna om hur viktigt detta är. Men det kan ändå inte förnekas att utvecklingen inom det nya systemet kanske medför att produktionen av sjukvårdstjänster något minskar. Det kan tänkas — jag tror att fru Eriksson i Stockholm i någon mån berörde detta — att utnyttjandet av sjukhusens stora, dyra, specialiserade anläggningar i vissa branscher blir sämre. Det betyder i så fall också en minskning av tillgången på sjukvårdstjänster. Jag vågar, herr talman, uttrycka önskemålet att staten såsom huvudman för en rad sjukhus, och givetvis landstingen såsom huvudman för sina sjukhus, gör det till en huvudpunkt vid reformens genomförande att åstadkomma sådana avtal att det inte uppstår en minskning av produktionen av sjukvårdstjänster. Tvärtom måste vi eftersträva att både öka tillgången på läkare och sjukhus samt att öka utnyttjandet av de befintliga resurserna. Jag behöver kanske inte i detalj gå in på de risker som annars kan uppkomna. Beträffande den öppna vård som privatläkarna svarar för skall jag erkänna, herr talman, att jag är något mystifierad inte bara av propositionen utan också av utskottets skrivning. Utskottet skriver nämligen på sidan 28 i utlåtandet att »riksdagen redan vid behandling en av förevarande ärende har möjlighet att diskutera det förslag som lagts fram till lösning av privatläkarvårdens inordnande i ersättningssystemet — — —». Detta skulle vi alltså kunna diskutera här i dag, och det är väl huvudmotiveringen till att Kungl. Maj:t sedan anses kunna — med beaktande av alla de många värdefulla synpunkter som riksdagen förutsätts framlägga i dag — på egen hand sluta ett avtal med läkarna. Men herr statsrådet, hur förhåller det sig med det? Jag har varit rädd att jag förbisett några stora fina utredningar i denna fråga som delats ut till riksdagsledamöterna, och jag har därför frågat en hel del kolleger, men funnit att inte heller de känner till dokument av det slaget. Däremot finns det en del stora utredningar, kanske inte alla tryckta, som på ett inte alltför tidigt stadium tillställts utskottet och som utskottets ledamöter med den begränsade tid som stått till förfogande måhända inte hunnit att själva studera men som man fått en föredragning om. All right, det är ju alltid något för utskottet. Men hur skall vi andra, som inte hört denna föredragning eller sett de tjocka luntorna, kunna diskutera frågan om den öppna, av privatläkare drivna vårdens inordnande i systemet? Förhandlingarna därom är såvitt jag vet inte mer än påbörjade och knappt det. Eftersom det ändå råder ett intimt samband med dagens reform, tycker jag att det vore värdefullt att få höra hur statsrådet ser på riksdagens möjligheter att framlägga synpunkter även på denna senare fråga. Den blir naturlitgvis i hög grad en förhandlingsfråga — såsom även statsrådet antytt — men det är dock naturligt att riksdagen får tillfälle att framföra åsikter och synpunkter innan uppgörelsen träffas. Jag förbiser inte att det sedan skall träffas olika avtal med ett stort antal läkare, vilket riksdagen inte kan ingå på. Alltså, herr statsråd: När får riks dagen tillfälle att diskutera den frågan?

Jag har emellertid sagt mig, herr talman, att vi är i det läge som jag nyss beskrev: de inom staten och landstingen som sysslar med sjukvård och har ansvar för den har tagit ställning. Jag känner mig för min del inte manad att säga att de inte bör ta ställning på det sätt som de har gjort, och jag kommer därför att rösta för reformens ikraftträdande enligt vad som föreslås i propositionen och utlåtandet. Jag måste dock tillägga två saker. Först vill jag säga att om erfarenheten visar att det på vissa punkter uppstår verkningar som man inte har förutsett eller önskat, bör man inte av prestigeskäl underlåta att relativt snart göra en modifikation. Låt oss slippa få höra att reformen först skall få verka i fem eller tio år innan en modifikation kan bli aktuell! Jag vågar väl utan risk för missförstånd säga att man bör hålla en liberal beredskap att genomföra sådana modifikationer som en framtida erfarenhet visar kan vara lämpliga. Det andra jag vill säga — och det är min slutreflexion, herr talman — är att Kungl. Maj:t bär huvudansvaret för den fortsatta handläggningen av frågan. Var och en av oss som trycker på en voteringsknapp i denna kammare får i någon mån ett ansvar, som vi inte skall undandra oss. Men tro inte, herr statsråd, att Ni som chef för det departement Ni leder kan påstå att ni inte alls har större ansvar än de som nu är med på att reformen skall genomföras vid den föreslagna tidpunkten! Kungl. Maj:t har ett mycket stort ansvar för att reformen kan genomföras nu utan att vålla alltför stora svårigheter och olägenheter. Jag hoppas att Ni är villig att ta det ansvaret. Reformen har f.ö. bl.a. en jämlikhetsaspekt, även om jag inte vill överdriva den. Jag föreställer mig att ingen kan underlåta att med varm sympati instämma i vad som här har sagts om att det gäller en betydande reform vars syfte är både att förbättra hälsovården och sjukvården i landet och att i någon liten mån åstadkomma ökad jämlikhet. är vi överens om det, hoppas jag att vi också skall vara överens om att inte låsa fast någonting för lång tid, om erfarenheten visar att modifikationer blir erforderliga.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Ohlin ställer sig så positiv till reformen.

Sedan några ord om herr Ohlins oro på olika punkter! Riksdagen har naturligtvis att ta ställning fritt och obundet i denna fråga liksom i andra. Vi har inte låst några positioner. Vi har inte satt det gamla systemet ur kraft, utan vi har föreslagit en reform som skall träda i kraft den 1 januari. Jag har i flera inlägg i dag understrukit att det är angeläget att vi kan genomföra reformen så smidigt som möjligt, och jag har uttalat förvissningen om att alla goda krafter kommer att medverka härtill. Utan att gå närmare in på frågan vill jag säga att jag är helt övertygad om att sjukvårdshuvudmännen, som nu har att svara för förhandlingarna med läkarna, observerar vikten av att inte produktionen av sjukvårdstjänster minskar. Jag föreställer mig att detta är en för sjukvårdshuvudmännen så självklar sak, att jag inte här behöver särskilt understryka det. Herr Ohlin tog sedan upp frågan om fullmakten. Jag vet inte om herr Ohlin hade tillfälle att höra när jag tidigare sade att principerna i riksförsäkringsverkets förslag, som utskottets ledamöter har haft tillfälle att ta del av, om inordnande av privatpraktikerna i systemet är i stort sett likvärdiga med principerna i det system som riksdagen nu har att ta ställning till. Det gäller alltså att åstadkomma en ordning som innebär att sjukvårdshuvudmännen träffar avtal med de enskilda privatpraktiserande läkarna inom skilda sjukvårdsområden. Utskottets majoritet har ställt sig bakom förslaget om en fullmakt för Kungl. Maj:t i detta avseende. Jag vill fästa herr Ohlins uppmärksamhet på att denna fullmakt inte i någon nämnvärd grad skiljer sig från den fullmakt som Kungl. Maj:t redan i dag har att fastställa taxorna. Det är inte märkvärdigare än så, men det har kanske herr Ohlin inte observerat.

Herr talman! Får jag beträffande den sista punkten säga att privatläkarnas taxesättning, vilka allmänna fullmakter Kungl. Maj:t än har, inte är föremål för en sådan statlig reglering som den skulle kunna tro som lyssnade till de sista meningarna i socialministerns anförande nu. Det måste statsrådet ha observerat — jag vill inte vara lika oartig mot honom som han är mot mig — men så mycket oförklarligare är det att han talar som om han inte hade observerat det. Jag begärde ordet för att kommentera själva kärnpunkten, nämligen att det med tanke på patienterna gäller att se till att produktionen av sjukvårdstjänster inte minskas och att det fria valet av läkare bevaras. Statsrådet säger att det är alldeles självklart att produktionen av sjukvårdstjänster inte får minska. För att nu konkretisera med exempel på en enda punkt vill jag säga att det är angeläget att de avtal som huvudmännen — landstingen och staten — träffar med läkarna inte blir av sådan art att man tvingar läkarna att avstå från att ha en enskild mottagning utan anknytning till sjukhuset.

Man kan nämligen inte tvinga honom att i samma mån öka prestationerna inom den öppna sjukhusvården. Här är faktiskt ett exempel på ett konkret problem, som visar, att om man vill se till att ingenting görs som tenderar att minska utbudet av sjukvårdstjänster, måste man ta vissa hänsyn vid genomförandet av reformen i praktiken, bl.a. genom avtal av den ena eller andra konstruktionen.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet efter herr Nordstrandhs anförande, men herr Carlshamre var för snabbt uppe i talarstolen, och det är därför som jag nu kommit långt ned på talarlistan. Detta är en märklig debatt. Här stiger talare fram med anklagelser för att man gjort för mycket förberedelser, och sedan kommer herr Nordstrandh och klagar Över att det inte ges någon information om vad denna reform innebär. Jag tycker personligen att det är rätt naturligt att riksdagen först beslutar denna reform, innan man sätter i gång med information. Det står i utskottsutlåtandet, och jag vill upprepa det, att riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet kommer att i slutet av december månad starta en stor informationskampanj. Den skall ske genom annonsering, broschyrer och affischer och även inslag i radio och TV. Från utskottets sida understryker man värdet av att information ges om denna reform. Det är väsentligt, men jag vill också säga, att detta är ju en reform som det är ovanligt lätt att informera om, eftersom det ju bara gäller att upplysa om att patienterna skall betala 7 kronor vid läkarbesök, 15 kronor om läkaren kommer hem och 2 kronor vid rådfrågning per telefon. Dessutom ingår i reformen förbättringar för pensionärerna. Det är alltså inte fråga om någon invecklad reform denna gång. Vad sedan beträffar den interna informationen redogjorde jag för den i mitt första anförande, och jag skall avstå från att upprepa vad jag då sade. Mitt inlägg beträffande överläkarna och deras arbetsuppgifter blev kanske något missförstått, vilket kan ha berott på att jag uttryckt mig oklart. Avsikten var i alla fall att säga att alla genom denna reform får råd med den bästa sjukvården. Det är sjukdomens svårighetsgrad som skall avgöra vem som skall sköta patienten, inte patientens förmåga att betala arvode. Som framhållits många gånger förut innebär inte systemet ett avskaffande av det fria läkarvalet. Det tycker jag är väsentligt att på något sätt påpeka i det informationsmaterial som nu håller på att utarbetas och som skall presenteras sedan vi fattat beslut om reformen.

Herr talman! Både en del av utskottets skrivning, som jag skall återkomma till, och början av fru Skantz” inlägg innebär ju ett mycket förnämligt stöd för att ikraftträdandet av reformen skall uppskjutas till den 1 juli. Fru Skantz vill väl inte förneka att det föreligger ett enormt informations behov. Nu meddelar utskottsmajoriteten, att den där kolossala kampanjen som skall lösa hela den problematik som är så uppenbar kommer i slutet av december i år, alltså konkret uttryckt mellan juldagen och nyårsdagen — en utomordentligt lämplig tidpunkt och en mycket lång tid för att klara den saken !

Herr talman! Jag begärde ordet för att rikta en kort fråga till utrikesministern. Alla är överens om att den humanitära hjälp till Nordvietnam som utgår skall fortsätta. Beträffande övrig hjälp talar utskottet om en kartläggning av biståndsbehovet efter kriget och det talas även om återuppbyggnadsarbetet i Vietnam »efter krigets slut». Fullt klart är alltså att enligt utskottet återuppbyggnadshjälpen skall börja efter krigshandlingarnas slut. Jag tror inte att det skulle skada om utrikesministern här ville göra en deklaration beträffande denna fråga. Det skulle vara värdefullt om utrikesministern vill besvara frågan, om han instämmer häri, med ett som jag väntar mig enkelt och klart ja. Detta skulle kanske vara mera upplysande än en del tidigare men mångordiga uttalanden. Jag säger inte detta i någon polemisk avsikt eller för att dra upp någon större debatt utan därför att det är en naturlig sak nu när frågan om hjälpen till Vietnam ligger på kammarens bord.

Herr talman! I det motionspar som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande har vi begärt att officiella förbindelser skall upprättas med FNL — Sydvietnamns nationella befrielsefront — genom att denna inbjuds att till Sverige sända en permanent delegation. Vi har motiverat denna begäran med att FNL utövar statsmakt över stora delar av Sydvietnams territorium och att denna makt undan för undan stärks. Utvecklingen sedan motionerna väcktes har visat hur rätt vi hade. En provisorisk revolutionär regering har bildats i Sydvietnam med representanter för FNL och en rad andra politiska partier, sociala organisationer, religiösa rörelser och nationaliteter. Hittills har 25 stater erkänt den nya regeringen. Denna framstår som den lagliga regeringen, som den verkliga representanten för Sydvietnams folk. Det är därför angeläget att även Sverige upptar diplomatiska förbindelser med denna regering. Utrikesutskottet vill emellertid att Sverige tills vidare skall iaktta en avvaktande hållning till frågan om erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen. Ungefär detsamma har utrikesutskottet under en följd av år tidigare sagt i anslutning till våra krav på erkännande av Demokratiska republiken Vietnam — Nordvietnam — ända till dess regeringen gick före utskottet och upptog diplomatiska förbindelser med DRV. När det gäller Sydvietnam uttrycker utskottet allmänt sin förhoppning om att fientligheterna i landet skall upphöra. Separata svenska initiativ i erkännandefrågan skulle enligt utrikesutskottet »inte vara ägnade att underlätta en lösning av konflikten». Herr talman! Jag skulle vilja fråga utrikesutskottet: Hur kan man tala om ett »separat initiativ» när 25 regeringar redan har erkänt den revolutionära regeringen? Hur många länder skall Sverige enligt utrikesutskottet ha sällskap med för att inte uppträda separat, d. v. s. avskilt? Det räcker tydligen inte med 25 — hur många skall det vara? Detta är dock inte den väsentliga frågan utan den är på vilket sätt det svenska folket kan lämna stöd till Vietnams folk i dess kamp för att driva ut de amerikanska inkräktarna och återupprätta fred och självständighet för sitt land. Jag hoppas att det också är detta som utrikesutskottet menar när de talar om en lösning av konflikten. För att veta på vilket sätt vi kan stödja Vietnams folk måste vi vara på det klara med vad slags krig det är. För dem som till äventyrs svävat i tvivelsmål härom bör det material som den senaste tiden presenterats i massmedia ha varit klarläggande. Den 16 mars 1968 dödade de amerikanska trupperna i byn Song My över 500 civila, de flesta åldringar, kvinnor och barn. Redan samma månad fördömde FNL:s centralkommitté inför den allmänna opinionen i Vietnam och i utlandet detta brutala och omänskliga brott. Först nu har emellertid massakern i Song My tagits upp till offentlig diskussion i Förenta staterna. Massakern i Song My är bara ett av oräkneliga blodsdåd som de amerikanska imperialisterna och deras lakejer begått i Sydvietnam, sägs det i ett uttalande av en officiell talesman för Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Jag citerar: »Genom att föra sitt brutala angreppskrig i Sydvietnam har de härskande kretsarna i USA förvandlat många unga amerikaner till omänskliga mördare. De har begått mängder med brott överallt i Sydvietnam, de mest typiska fallen är massakern i Ba Lang An där över 1 500 personer dödades, den i Kong WRing där närmare 1500 människor dödades eller sårades, de i fängelserna i Poulo Condor och Tay Ninh där nära 1000 människor dödades eller sårades.

Jag anser det obestridligt att det krig som Förenta staterna för i Vietnam är brottsligt enligt den internationella rätten. Förenta staterna har gjort sig skyldigt till — jag använder här den internationella rättens olika definitioner — brott mot freden och angreppskrig, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och även till folkmord. Det måste vara varje fredsälskande människas plikt att bidra till att göra slut på massakrerna, mördandet och förgiftningen genom att stödja det vietnamesiska folket i dess kamp för att driva ut de främmande trupperna ur landet. Först så kan fientligheterna upphöra, först så kan en lösning av konflikten åstadkommas. Ett svenskt erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam skulle vara ett sådant stöd. Upprättandet av diplomatiska förbindelser med denna regering skulle också stå i överenstämmelse med de allmänna principer som regeringen brukar följa i erkännandefrågor. Då utrikesutskottet i sitt utlåtande nr 16 redan tagit ställning till frågan om ett eventuellt erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam anser jag mig oförhindrad att ta upp denna sak i mitt yrkande även om den formellt inte förekommer i de behandlade motionerna. Jag hemställer därför att riksdagen beslutar att i skrivelse till regeringen anhålla att denna tar initiativ för att upprätta diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering.
Herr talman! Herr Hermansson har valt detta tillfälle att uttala sin avsky över vad som händer i Vietnam. Det är väl knappast någon ledamot av Sveriges riksdag, som inte tycker i stort sett detsamma som han i detta avseende. Alla önskar vi väl att krigshandlingarna skall ta slut så fort som möjligt, och alla upplever vi väl en fruktansvärd känsla av vanmakt inte minst inför de grymma händelser som enligt vad vi nu fått veta har inträffat i den fattiga byn Song My. Jag vill gärna säga, herr talman, att knappast någonting annat har upprört mig så fruktansvärt den senaste tiden som bilderna i tidningarna i förra veckan, där vi såg två små pojkar ligga på en landsväg utanför Song My. Den äldre pojken skyddade lillebrodern. De skulle dö några sekunder senare, då en amerikansk kulsprutepistolskytt sköt ihjäl dem. Det är väl alldeles klart att detta är någonting ytterligt vidrigt och att vi alla önskar att kriget skall ta slut fortast möjligt. Men det misstag som jag tror att herr Hermansson gör är att han blandar ihop å ena sidan denna avsky för vad som händer i Vietnam och å andra sidan frågan om ett svenskt erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam. Utrikesutskottet kan inte finna att det råder något samband mellan dessa båda ting. Vi tror icke att ett erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen kommer att påskynda att det blir ett slut på kriget. Herr Hermansson frågade utrikesutskottet, hur det kan komma sig att vi tycker att det är betydelselöst att 25 stater har erkänt denna regering. Hur många stater skall vi vänta på innan vi också är beredda att göra ett erkännande? frågar herr Hermansson. Det framgår av utrikesutskottets korta skrivning att alla de 25 stater, som herr Hermansson syftar på, är kommunistiska eller till huvudsaklig del kommunistiskt styrda stater — det är de stater som normalt kallas kommunistiska och därutöver några av arabvärldens länder. Det är väl i och för sig naturligt att regeringarna i dessa länder har erkänt sin provisoriska broderregering i Sydvietnam. De skälen har inte vi, utan vi försöker se sakligt på denna problematik.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

Herr talman! Det anses normalt att Sverige har diplomatiska förbindelser med andra stater. För närvarande är det bara två stater med vilka regeringen inte anser det lämpligt att ha sådana förbindelser, nämligen Tyska Demokratiska Republiken och Demokratiska folkrepubliken Korea. I bägge fallen tycks fruktan för hur andra stater — Västtyskland respektive Amerikas förenta stater — skulle reagera på ett erkännande vara huvudorsaken till rege ringens inställning. För något år sedan fanns det som bekant ytterligare en stat med vilken Sverige inte hade diplomatiska förbindelser, nämligen Demokratiska republiken Vietnam. I det fallet övervanns lyckligtvis betänkligheterna. Genom erkännandet av DRV slog regeringen in på en kurs som vunnit allmänt bifall såväl inom landet som i progressiva kretsar i utlandet. I en interpellationsdebatt i denna kammare den 7 december 1967 — jag hade ställt vissa frågor till utrikesministern — redogjorde utrikesministern för de principer som regeringen följer när det gäller frågan om att upprätta diplomatiska förbindelser. Två krav sades ställas på vederbörande stater, nämligen dels att de har ett rimligt mått av självständighet utåt, dels att de också visar en rimlig stabilitet inåt. Demokratiska folkrepubliken Korea fyller väl bägge dessa villkor. Nordkoreas självständighet kan inte ifrågasättas. Ett tecken härpå är att denna stat har diplomatiska förbindelser med 27 andra stater. I förhållande till de bägge socialistiska stormakterna Sovjetunionen och Kina visar Nordkorea en hög grad av självständighet. Inte heller dess stabilitet inåt kan ifrågasättas.

Nordkorea är i dag på väg att bli ett verkligt industriland. Den tidigare koloniala ensidigheten i näringslivet har helt eliminerats. Folkets levnadsstandard har undergått en kraftig förbättring. Medellivslängden är nu 20 år längre än före befrielsen från det japanska väldet. En kraftig satsning har gjorts på utbildningsområdet. Den kän da brittiska ekonomen Joan Robinson förklarade efter ett besök i landet: Alla världens ekonomiska mirakel efter kriget överskuggas av Nordkoreas landvinningar. När Sverige erkände Sydkorea genom att 1957 rösta för dess inträde i Förenta nationerna motiverades detta ställningstagande — som innebar en helomvändning jämfört med röstningarna tidigare år — i den avgivna röstförklaringen med vad man kallade universalitetsprincipen. Denna måste innebära att Sverige erkänner alla etablerade stater eller, annorlunda uttryckt, stater som uppfyller de villkor utrikesministern nämnde i sitt interpellationssvar. Det är svårt att förstå varför denna princip inte också skall tillämpas på Nordkorea. Utrikesutskottet anför ett enda skäl, och det är att ett erkännande enligt dess uppfattning skulle kunna verka störande på det svenska deltagandet i den övervakningskommission, som är verksam i enlighet med stilleståndsavtalet av 1953, och därigenom komplicera kommissionens arbete. Jag anser detta vara ett svepskäl. Polen och Tjeckoslovakien har ju bägge erkänt Nordkorea, men detta anses inte vara något skäl mot deras deltagande i övervakningskommissionen. Sverige och Förenta staterna har erkänt Sydkorea, men detta anses inte heller utgöra något hinder. Menar alltså utrikesutskottet — och det är faktiskt den enda möjliga tolkningen av dess påstående — att Sverige skulle delta i övervakningskommissionen som partsrepresentant, d.v.s. som företrädare för amerikanska och sydkoreanska intressen? Hur kan detta förenas med en alliansfri utrikespolitik och med utrikesutskottets eget påpekande att Sverige och Schweiz är »de två neutrala stater som deltar i övervakningskommissionens arbete»? Men om Sverige inte är partsrepresentant, d. v. s. inte är representant för stater som i det aktuella läget står på ena sidan av stilleståndslinjen mot en annan sida, som är Nordkorea, kan jag inte förstå hur upptagandet av diplomatiska förbindelser med Nordkorea skulle verka störande på Sveriges deltagande i övervakningskommissionen. Att Sverige på sin tid nominerades av vad som benämndes FN-sidan är en helt annan sak. Det har gått 16 år sedan stilleståndsavtalet. Världen har inte stått stilla. Den argumentation utrikesutskottet använder bygger på begrepp och föreställningar från det kalla krigets dagar. är det verkligen meningen att svensk utrikespolitik på detta avsnitt skall stanna där? Jag anser det alltså felaktigt och olyckligt att koppla samman frågan om diplomatiska förbindelser med Nordkorea med frågan om deltagandet i övervakningskommissionen. Vad gäller det senare har för övrigt regeringen genom sina representanter i Förenta nationerna flera gånger betonat, att Sverige antagit uppdraget att vara medlem av kommissionen endast för en begränsad period. Man har framhållit att frågan om fortsatt svenskt deltagande ånyo måste övervägas med hänsyn bl.a. till de omständigheter under vilka kommissionen arbetar. Som motivering för att Sverige upprättat diplomatiska förbindelser med Sydkorea brukar anföras bl.a. handelsförbindelser. Om detta betraktas som ett viktigt skäl, talar det i hög grad för en omprövning av politiken gentemot Nordkorea. Denna stat visar ett starkt intresse för förbindelser med Sverige såväl på det ekonomiska som på det kulturella planet. Sådana förbindelser kan utan tvivel vara till ömsesidig fördel. Korea är delat — det är ett faktum. Det är det koreanska folkets egen sak att avgöra en återförening. Sverige kan inte begränsa sig till att erkänna den ena staten — det kan inte vara en ståndpunkt som är förenlig med neutralitetspolitiken. Eller menar kanske social demokraterna i utrikesutskottet att den fallfärdiga polisstat som existerar i Sydkorea skulle vara mer representativ än den framgångsrika folkrepubliken i norr? Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen.

Herr talman! Herr Hermansson frågade i slutet av sitt anförande, om socialdemokraterna i utrikesutskottet tycker bättre om den ena sidan i Korea än om den andra. Vi tycker inte bättre om den ena sidan än om den andra. Socialdemokraterna i utrikesutskottet liksom också de andra partiernas representanter där har ansett att det avgörande för vår ställning i denna fråga är Sveriges medverkan i Övervakningskommissionen. Där är vi partsrepresentant på det sättet, att vi har utsetts av Förenta nationerna. Vi har alltså ett FN-uppdrag att ingå i övervakningskommissionen. Att i det läget ändra vår status skulle, menar utskottet, försvåra våra möjligheter att fylla de uppgifter vi har i övervakningskommissionen. Det finns i utskottets utlåtande inte något negativt uttalande om Nordkorea. Jag tror det ligger mycket i vad herr Hermansson har sagt om den ekonomiska utvecklingen i landet. Utskottet uttalar sig emellertid över huvud taget inte om detta, utan nöjer sig med att säga att Sverige och Schweiz en gång har utsetts som FN:s representanter i övervakningskommissionen. Denna övervakningskommission har fyllt en betydelsefull uppgift och kan komma att göra det även i framtiden. Dessa möjligheter skulle äventyras, om Sverige ändrade sin inställning. Herr Hermansson säger att det är fruktan för reaktionen i Amerika som ligger bakom vår vägran att erkänna Nordkorea. Det förhåller sig naturligtvis inte alls på det sättet. Vi har i andra sammanhang visat att vi inte är käns liga för reaktionen i Amerika — det finns ju de som starkt kritiserar regeringen från andra utgångspunkter än herr Hermansson nu gör. Någon hänsyn till eller rädsla för reaktionen någonstans utomlands ligger inte bakom vårt ställningstagande, utan jag upprepar ännu en gång, herr talman, att det uteslutande är hänsynstagande till vår uppgift i övervakningskommissionen som har föranlett utrikesutskottets hemställan, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Herr Alemyr sade att Sverige hade ett partsuppdrag, men han menade att det var ett FN-uppdrag i detta fall. Nu vill jag erinra honom om vad den svenska regeringen sade när övervakningskommissionen tillsattes och när Sverige accepterade att bli medlem där. Vår utrikesminister då hette som bekant Östen Undén. Han höll den 9 juni 1953 ett radioanförande, där han uttryckte sig på följande sätt: »För Sverige betyder stilleståndet att vi får ett par speciella uppgifter, som tilldelas oss i vår egenskap av neutralt land. Världen kan alltså i vissa situationer ha användning för neutrala länder, tvärt emot vad somligt folk menar.» Om Sverige har detta uppdrag i övervakningskommissionen som ett neutralt land, kan jag inte förstå att utrikesutskottets argumentation på något sätt är hållbar. Det kan icke vara något uttryck för neutralitetspolitik att vi när ett land är delat erkänner den södra delen, som har en kapitalistisk regim, men vägrar att erkänna den norra delen, som har en socialistisk regim. Varför har vi över huvud taget gjort det valet? Varför erkänner vi den södra delen men inte den norra, varför erkänner vi den kapitalistiska staten men inte den socialistiska? Vad har det med neutralitetspolitik att göra? Jag anser att utrikesutskottets argumentation inte är tillfredsställande. Det är inte på något sätt bevisat att vårt uppdrag i övervakningskommissionen skulle äventyras om Sverige erkände Nordkorea. Tvärtom är det väl rimligt att anta att vi skulle få lättare att fullgöra denna uppgift om vi intoge samma ställning gentemot de båda stater på vilkas gräns vi nu fullgör vissa internationella uppdrag som övervakningskommission. Herr talman! Jag tror att vår ställning i övervakningskommissionen skulle underlättas och kanske också kommissionens arbete underlättas, om Sverige här följde vad den neutrala och alliansfria utrikespolitiken bjuder, nämligen att behandla Sydkorea och Nordkorea på ett likvärdigt sätt, d. v. s. uppta diplomatiska förbindelser med Nordkorea.
Herr talman! Det är ett uttryck för vår neutralitet att nu icke ändra den status som vi hade när uppdraget gavs oss av Förenta nationerna att ingå i övervakningskommissionen i Korea.

Herr talman! Utrikesutskottet hävdar i sitt utlåtande, att det inte har tillkommit några nya omständigheter som motiverar en omprövning av riksdagens tidigare negativa ställningstagande i frågan om ett diplomatiskt erkännande av Tyska demokratiska republiken. En sådan slutsats kan bara förklaras av att utskottet anser sin egen ståndpunkt vara så oemotståndligt stark och övertygande, att all vidare diskussion i frågan är överflödig. Men det förhåller sig så, att i dag en allt starkare opinion underkänner såväl utskottets som regeringens värderingar i denna fråga. Ett sådant underkännande kom till uttryck på SAP kongressen i höstas, och det är bekant att opinion i riktning mot ett erkännande av DDR finns i skilda politiska kretsar i Sverige.

Om sedan utrikesutskottet tycker att detta inte är någon »ny omständighet» så har naturligtvis — och tyvärr — utskottet rätt. Men det är likväl en mycket allvarlig och tungt vägande »omständighet». Det är därför som kravet om erkännande av DDR åter och åter kommer tillbaka och måste komma tillbaka tills frågan lösts. Utskottets utlåtande är ordknappt. Det kan jag förstå, då utskottet har den inställningen att det i dag egentligen inte finns någonting att diskutera. Men, herr talman, tillåt mig likväl avge mitt om döme om utskottets utlåtande. Detta är ett enformigt upprepande av en frågeställning, som inte är aktuell i dagens läge. Eller menar utskottet verkligen, att Tysklands enande i dag framstår som den aktuella frågan? Svaret måste rimligtvis bli nej. Alla vet att det råder skilda, grundläggande skilda, sociala och samhälleliga system i de båda tyska staterna. Måste inte inför detta sakläge frågan om ett enat Tyskland betraktas som en fråga på lång sikt och på obestämd tid? Vad skall hända under tiden?

Detta, herr talman, är enligt min mening den i nuet viktigaste uppgiften. Den har betydelse för att främja freden i Europa och gagna den europeiska säkerhetens sak. Naturligtvis verkar den också gynnsamt på förutsättningarna att på längre sikt lösa problemet om Tysklands enande. Det har sagts här i riksdagen från utrikesministerns sida — i den interpellationsdebatt hösten 1967 som herr Hermansson nyligen hänvisade till — att ett svenskt erkännande av DDR skulle tolkas som att Sverige erkänner Tysklands definitiva delning. Men att erkänna den ena av de båda tyska staterna skulle alltså inte stå i motsättning till Tysklands enande, vilket däremot vore fallet, om man också erkände den andra.

DDR har sedan länge förklarat detta, och nu har också beskedet kommit från Västtyskland. Och stormakterna, måste det stormakterna tycker och tänker vara vägledande för svensk utrikespolitik? Rådfrågades dessa när Sverige erkände Nordvietnam? Jag skall ett ögonblick stanna vid herr Willy Brandts deklaration av det skälet att utrikesminister Torsten Nilsson helt nyligen gjort ett uttalande i vilket han tillmätte hänsynstagandet till Västtysklands inrikespolitiska förhållanden största betydelse när det gäller ställningstagande till erkännande av DDR. Det är naturligtvis positivt att herr Brandt och den västtyska regeringen nu har kommit underfund med att det finns två tyska stater, men den nye förbundskanslern och hans regering drar inte de naturliga slutsatserna av detta. I stället förklarar de att det inte kan bli tal om att förbundsregeringen folkrättsligt erkänner DDR. Men, herr talman, vad är då allt tal om förhandlingar utan diskriminering värt, och vad är eventuella överenskommelser med DDR värda om de inte har folkrättslig giltighet, d. v. s. genom ett erkännande av DDR? Vad kan ett eventuellt erkännande av bestående gränser mellan dessa båda tyska stater, vilkas existens man nu alltså säger sig erkänna, ha för värde, om man inte ger det en folkrättslig grund? Just i detta ögonblick skulle ett svenskt erkännande av DDR ha betydelse som stöd åt den västtyska opinion som kräver förbättrade relationer till grannen DDR. Men utrikesminister Torsten Nilsson drar inte några sådana slutsatser utan de motsatta. Enligt referat i tidningen Arbetet den 23 i förra månaden, alltså helt nyligen, framhöll han följande: >»Den västtyska inrikespolitiken bestämmer vår stånd punkt, då det gäller diplomatiskt erkännande av Östtyskland. Om vi i det ömtåliga, politiska läge som i dag råder i Västtyskland skulle erkänna Östtyskland, så skulle oppositionen utnyttja det hänsynslöst mot det socialdemokratiska partiet i Västtyskland.

Undfallenhet mot krafter av typ tyska NPD har väl historien visat vara tillräckligt avskräckande. Hänsynstagande av detta slag bör verkligen inte få vara vägledande för den svenska utrikespolitiken. Dessutom är resonemanget falskt. Vad som kan gagna regeringen Willy Brandt i dess nuvarande agerande bör lika litet få vara vägledande för vårt utrikespolitiska handlande. För övrigt är det väl något slags uppvärmning av den bankrutta Hallsteindoktrinen när den tyske utrikesministern Scheel i förbundsdagen i debatten om regeringsförklaringen kom med pekfingret och framhöll att erkännande av DDR från en tredje stats sida står och även framdeles kommer att stå i strid med förbundsrepublikens intressen. På denna punkt har redan förra västtyska regeringen fått lov att åtskilligt jämka sin ståndpunkt. Den nya regeringen som startade med det i och för sig självklara och realistiska konstaterandet att det finns två tyska stater får väl också lära sig den gamla regeln att säger man A måste man också så småningom säga B. Utvecklingen går, med andra ord, obevekligt mot att realiteter får lov att erkännas. I Västtyskland finns det för övrigt i dag en stark opinion i skilda politiska läger som kräver bättre relationer till DDR och ett erkännande av den andra tyska staten. DDR är i dag en realitet, och hittills har 20 stater dragit konsekvensen av detta och upprättat diplomatiska förbindelser med DDR. Det går inte längre att som hittills förklara att det endast är de s.k. kommunistländerna som erkänner DDR. Helt nyligen tog sådana länder som Irak, republiken Sudan och konungariket Kambodja steget fullt ut och erkände DDR. Tyska demokratiska republiken har en befolkning på 17 miljoner människor och är den åttonde industrinationen i världen. Då och då påminnes vi också här i Sverige om det orimliga i att inta positionen att vägra upprätthålla normala diplomatiska förbindelser med denna stat på dei europeiska fastlandet. För inte så länge sedan stötte deltagarländerna på detta problem när det gällde miljövårdsproblemen och slutande av överenskommelser, respektive förestående konferenser i samma fråga. Det bör sannerligen vara på tiden nu att ändra på detta föråldrade, onormala och ohållbara förhållande. Herr talman! Med de anförda synpunkterna har jag velat ytterligare understryka vad vi anfört i våra motioner, och med hänvisning till vad jag här sagt och vad som framhållits i motionerna ber jag att få yrka bifall till motionerna I: 93 och II: 113.
Herr talman! Fru Ryding beklagade att utrikesutskottet har varit så ordkargt i sitt utlåtande i detta ärende. Då vill jag erinra om att vi de senaste fem åren — eller kanske ännu fler år i följd — har haft denna fråga uppe till debatt här i riksdagen och att utrikesutskottet ibland har skrivit mera utförligt, ibland mera knapphändigt. Och under det senast gångna året har det inte inträffat någonting som ger anledning att nu fördjupa sig i denna problematik. Min avsikt var att här praktiskt taget bara yrka bifall till utskottets hemställan, men fru Rydings långa anförande föranleder mig att ta upp ett par saker. Jag anser det vara av betydelse att slå fast vad riksdagen vid upprepade tillfällen har framhållit, nämligen att ett svenskt erkännande av DDR betyder ett ställningstagande i Tysklandsfrågan. Det har också gång på gång deklarerats av riksdagen att tyska folkets framtida situation och status måste lösas av det tyska folket självt i samband med stormakterna. Ett svenskt erkännande av DDR — som alltså innebär ett ställningstagande i Tysklandsfrågan — kan därför inte mot bakgrunden av denna deklaration vara riktig. Denna fråga har, som sagt, behandjats av riksdagen vid flera tillfällen. I dag liksom fallet var förra året befinner sig representanter för DDR här i huset, och de har haft smaken att gå omkring och kontakta riksdagsledamöter för att uppmana dem att rösta på ett visst sätt i en eventuellt förestående votering. Det är ett tillvägagångssätt som är minst sagt ovanligt. Herr talman! Med hänvisning till vad utskottet knapphändigt skrivit och till den debatt som under åren förekommit i denna fråga ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Alemyr menar fortfarande liksom utskottet att ingenting hänt. Jag tycker det är märkligt att höra detta från en socialdemokrat här i Sverige eftersom Västtyskland nyligen fått en socialdemokratisk regering. Är inte detta förhållande något att ta hänsyn till? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att så är fallet. Dessutom har denna regering intagit en helt annan ställning än den förutvarande. Jag kan därför inte heller på denna punkt förstå herr Alemyrs resonemang. Det har faktiskt hänt en hel del, dessutom ganska nyligen. Beträffande principerna för erkännande av stater vill jag citera statsministern. Tidningarna återgav för någon tid sedan den intervju som gjordes med statsminister Palme för USA. Där ställdes frågan om regeringen tänkte erkänna den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam. Herr Palma svarade då följande: »Nej, våra principer när det gäller att erkänna regeringar är att en regering måste ha full kontroll över ett område innan vi kan göra något åt ett erkännande, oavsett om vi tycker om en sådan regering eller ej.> Jag tycker att denna deklaration från vår statsminister rimmar ganska dåligt med den uppfattning utrikesutskottet i sitt utlåtande för till torgs beträffande DDR. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Regeringsskiftet i Bonn är naturligtvis en ytterligt betydelsefull händelse inte bara för möjligheterna till en framtida lösning av Tysklandsfrågan utan också för lösningen av många andra europeiska problem. Och det är väl nu klarare än någonsin att det på västtyskt håll finns ett intresse av att finna någon form av lösning på Tysklandsproblematiken. I detta läge vore det ännu mindre lämpligt att Sverige skulle trampa in och erkänna DDR. Jag vill utöver detta bara tillägga att jag inte anser att frågan om erkännande av DDR kan betraktas på samma sätt som erkännandefrågor i allmänhet. Tysklandsfrågan är besvärligare än de flesta andra problem vi har att kämpa med i världen i dag, inte minst med hänsyn till Berlins status. Av detta skäl kan man inte angripa Tysklandsproblemet med hänvisning till vilka förutsättningar som principiellt eller i regel gäller för ett svenskt erkännande av främmande stater. Herr talman!

Herr talman! Herr Alemyr sade att det skulle vara olämpligt att Sverige skulle »trampa in» och erkänna DDR nu, när Västtyskland fått en socialdemokratisk regering. Enligt min uppfattning skulle det i allra högsta grad vara befogat att erkänna båda de tyska staterna och därmed bekräfta att Sverige är ett neutralt land. Men det var ändå roligt att höra att herr Alemyr tyckte att något hade hänt i och med att Willy Brandt — en partikamrat till honom — blivit chef för den västtyska regeringen. Det var vidare intressant att höra herr Alemyr underkänna statsministerns principer för erkännande just när det gäller DDR. Jag vet att Tysklandsfrågan är besvärlig, men den blir sannerligen inte lättare genom att vi i ett läge, där det förhållandet att två tyska stater existerar erkänns på båda de tyska sidorna, ser enögt på problemet och enbart upprätthåller diplomatiska förbindelser med den ena sidan. Detta underlättar sannerligen inte Tysklandsfrågans lösning utan tvärtom.

Herr talman! De kommunaldemokratiska frågorna är väsentliga i diskussionen om ökat medinflytande och ökad kontakt. Över den kommunala verksamheten sker numera ca 60 procent av samhällets kostnadsmässiga omsorger om den enskilda människan. Kommunerna utgör också genom närheten till människorna den samhällsinstans som har särskilt stor betydelse när det gäller kontakt och impulsgivande till samhällsinsatser. Det är därför angeläget att i en tid, då stora förändringar äger rum beträffande förutsättningarna för den kommunala verksamheten, beakta alla spörsmål som berör insyn, inflytande och kontakt. Av offentliga utredningar — jag nämner särskilt Kommunala bolag — framgår att den kommunala verksamheten i bolagsoch stiftelseform ökar. I vissa kommuner uppgår den till omkring en tredjedel av den sammanlagda verksamheten. Kommun indelningsreformens fullföljande kommer säkerligen inte att ändra denna trend utan tvärtom att påskynda utvecklingen i denna riktning. Därtill kommer att de personer, som är ansvariga för verksamheten, ytterligare fjärmas från kontakten med en bredare allmänhet genom att bolagen och stiftelserna blir större och styrelseledamöterna färre. Olika vägar har — som tidigare nämnts -— diskuterats för att tillförsäkra kommunmedlemmarna ökad insyn i kommunalägda bolag och stiftelser. Därvid har också överväganden gjorts beträffande principerna för här berörd verksamhet; det framgår av utskottets redovisning och har här också påpekats av herr Adamsson. även om det naturligtvis kan finnas anledning att på ett mera radikalt sätt förändra principerna för den kommunala bolagsverksamheten, är någon lösning i detta avseende sannolikt inte att vänta inom en överskådlig framtid. Det är därför angeläget att vidta ändringar som kan anses rimma med de allmänna strävandena för ökad insyn. Därvidlag är självfallet interpellationsinstitutets införande i kommunala församlingar, i sådan ordning att det regelmässigt kan fånga in också den kommunala bolagsoch stiftelseverksamheten, en väg att gå. Regler härför torde inte heller vara särskilt svåra att uppställa, även med beaktande av bolagens privaträttsliga ställning. Att man, som reservanterna vill, skulle avvisa en reform därför att den skulle kräva omfattande ändringar i lagstiftningen, måste väl ändå betraktas såsom ett argument utan alltför stor tyngd i detta sammanhang. Det torde också vara påkallat att representationen i styrelser och stiftelser blir så brett förankrad som möjligt. Den bästa garantin härför är att reglerna om proportionellt val tillämpas i dessa sammanhang. Detta är kanske rätt ofta fallet redan nu, även om inte några särskilt tvingande bestämmelser finns, men många undantag kan redovisas, och dessa skapar både irritation och misstroende. Att motionsförslaget vunnit utskottets majoritet med lottens hjälp har tydligen herr Adamsson litet svårt att acceptera.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

Herr talman! Efter herr Boos anförande har jag egentligen inte så mycket att tillägga — jag skulle nästan kunna nöja mig med att hänvisa till vad jag tidigare har sagt. Som herr Boo har framhållit ökar den kommunala verksamheten genom särskilda juridiska personer. Anledningen härtill är väl helt enkelt den att den är rationell från rent företagstekniska synpunkter. Men avsikten är naturligtvis inte att därmed begränsa insynen i väsentliga frågor. Inom den nuvarande lagstiftningens ram är det emellertid möjligt att ganska väl tillgodose önskemålet om insyn för de kommunala församlingarna. En del av ledamöterna i bolagsstyrelsen väljs ofta direkt av fullmäktige. Sydsvenska kraft AB, som till huvudsaklig del ägs av sex städer, har en delegation som årligen lämnat en redovisning till stadsfullmäktigeförsamlingarna, vilka sedan på grundval av den kunnat föra en debatt och då även kunnat rikta frågor till delegaterna.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 Med dessa få ord ber jag att än en gång få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Givetvis kan de kommunala fullmäktigeförsamlingarna redan nu få upplysningar och redovisningar från de kommunala bolagen. Men i den allmänna debatt som förs om ökad insyn i företagsamheten är det nödvändigt att mycket snabbt finna vägar för en mer öppen redovisning och insyn i den ökande kommunala bolagsoch stiftelseverksamheten.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

Herr talman! Motionen II:115 från moderata samlingspartiet, vilken ligger till grund för förevarande utskottsutlåtande, har redan delbehandlats i vad den avser frågan om partistöd, men kvar står en rad tvivelsutan väsentliga synpunkter på frågan hur man skall fördjupa och stärka demokratin. Därför finner vi reservanter det otillfredsställande att motionen i de aktuella delarna fått en minst sagt knapphändig behandling av utskottet. I handlingarna hänvisar man lakoniskt till liknande partimotioner åren 1966, 1967 och 1968 utan att möda sig om någon grundligare undersökning av de nya moment som tillkommit eller av i vad mån tidigare framförda synpunkter fått förnyad aktualitet. Det enda man i utlåtandet noterar som nytt är yrkandet att i samband med grundlagberedningen göra en översyn av 88 § i universitetsstadgan om obligatoriskt medlemskap i studentkår. I motionen påtalas det ur demokratisk synpunkt otillfredsställande förhållandet, att studenter genom obligatoriet kollektivansluts till uttalanden som kåren gör it.ex. politiskt kontroversiella frågor. Utskottet hänvisar till remissvar från UKA och SFS, vilka båda anför att SFS sedan maj 1968 har en egen utredning om obligatoriet på gång, en utredning som för resten just i dagarna kommit med sitt betänkande lagom till den nyss avslutade studentriksdagen. I utred ningen diskuterar man bl a. dels långsiktiga, dels kortsiktiga åtgärder. Till de förra hänför sig förvaltningsoch serviceuppgifter som i dag handläggs av kårerna men som man anser bör överföras till annan huvudman, lämpligen respektive lärosäten. På kort sikt anser man att kårerna utan ändring av gällande förordning kan vidta olika åtgärder. Utredningen pekar på möjligheten för varje kår att införa tvådelade avgifter, där den ena delen är obligatorisk och den andra frivillig. Den obligatoriska delen skulle i vissa fall kunna sättas till noll. Man framhåller vidare att ett upphävande av obligatoriet medför komplicerade problem, t.ex. beträffande den framtida förvaltningen av de genom uttaxeringsrätten skapade tillgångarna. Detta ger uppenbarligen vid handen att det här finns åtskilligt som tarvar översyn. Att status quo i varje fall inte är tillfredsställande gav SFS:s fullmäktige uttryck åt så sent som i maj i år, då man uttalade att SFS i princip är emot den obligatoriska anslutningen till studentkår samt till nation eller fakultetsförening. Eftersom huvudfrågan för SFS-utredningen avser hur studenterna skall kunna kanalisera sitt inflytande till lärosätets olika funktioner för man också seriöst fram tanken att detta inflytande bör kunna utövas även utan en studentkår. Representationen i skilda universitetsorgan bör kunna administreras på annat sätt. Nu avser man att efter remissbehandling och beslut i fullmäktige få frågan löst i samband med U 68. I SFS-utredningen har man uppenbarligen när man ser på detta problem en annan infallsvinkel än riksdagsmotionärerna. Vi reservanter föreslår inte någon speciell utredning i sammanhanget — det är värt att notera — utan endast att synpunkterna bringas till grundlagberedningens kännedom =<genom ett översändande av motionerna.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 Detta gäller både riksplanet och kommunplanet. I synnerhet hos oss där regeringsmakten länge legat förankrad i samma parti skulle demokratin tillföras en värdefull stimulans om man använde sig av detta institut. Frågan om kollektivanslutning till politiskt parti är också en gammal bekant. Det är riktigt att det är en gammal fråga som vi ofta debatterat i denna kammare, men detta innebär sannerligen inte att den på något sätt förlorat sin aktualitet eller sitt allvar. Förmodligen kommer någon annan att ta till orda i denna fråga, och därför går jag vidare. Det finns nämligen åtskilliga andra synpunkter i vår partimotion som vore värda en mer ingående behandling både av utskott och kammare.

Det verkar som om regeringspartiet ville undandra sig en debatt om dylika ting, och det gäller också regeringen. Jag och en kammarkamrat ställde tidigt i våras ett par frågor till justitieminister Kling om dessa antidemokratiska företeelser. Vi fick inget svar under hela våren, och för några veckor sedan meddelades det från justitiedepartementet att vi inte kunde påräkna något svar i höst heller. Jag förstår att det kan vara olustigt att ärva en rad obesvarade frågor efter en företrädare, men den bekymmersamma verklighet som frågorna i detta fallet avser kommer man inte undan. Det är en vansklig tendens, som vi väl alla märker, att vi upphör att reagera också mot odemokratiska företeelser. Vi har undan för undan givit destruktiva krafter fritt spelrum. Vi sväljer förtreten, och det mår man sällan väl av. I motionen anförs också att skolan har en viktig uppgift att skapa förståelse för demokratiska värden och de krav den demokratiska styrelseformen ställer på oss som samhällsmedlemmar. Vi menar att den demokratiska fostran i skolundervisningen för den skull måste förstärkas. Ett demokratiskt medinflytande i skolan förutsätter självfallet något mått av demokratisk insikt och förståelse för spelreglerna och de bakomliggande värderingarna. Skolans aktuella disciplinproblem, som också undervisningsministern under frågestunden i förra veckan tillstod existerade, har accentuerat skolans sociala fostran. Det borde därför inte vara svårt för något parti att instämma i denna del av motionens syfte. Avsnittet om radions och televisionens uppgift att värna om demokratin och dess värderingar måste väl också framstå som något väsentligt för var och en, dels med tanke på radions och televisionens dominerande roll som opinionsbildare och dels med tanke på deras monopolställning under statligt hägn. Herr talman!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

Herr talman! Jag tillåter mig att blanda mig i detta meningsutbyte därför att jag är mycket intresserad av de här frågorna och ett flertal år har motionerat om några av de saker som ingår i moderata samlingspartiets paket. Det gäller bl.a. kollektivanslutning till politiskt parti. Jag har motionerat i ett par är om att det i grundlagen skulle inskrivas, att ingen skulle kunna anslutas till ett politiskt parti utan frivilligt åtagande.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 Principiellt gäller det ju samma sak, nämligen att man inte skall behöva begära sitt utträde ur en organisation som man aldrig har begärt inträde i. Min motion avslogs första året med alla röster utom en. Nästa år blev det en hundraprocentig ökning av antalet anhängare, och det var ju en vacker framgång! Nu har floran av odemokratiska anslutningar ökats ut. Vi har statligt och kommunalt partistöd, vilket innebär att man ekonomiskt ansluter alla Sveriges skattebetalare till fem etablerade partier. Människor som kanske föraktar dessa partier eller åtminstone inte har någon sympati för dem och ingalunda vill främja de idéer som de för till torgs utan snarare vill bekämpa dem tvingas betala till dessa partiers propaganda. Det kostar nu — det är en ganska skrämmande siffra — omkring 100 miljoner kronor årligen i partistöd att vidmakthålla demokratin i detta land. Det är ett högt pris för en så pass bristfällig demokrati som den just i dessa avseenden ändå är. Det är väl, herr talman, det verkligt oroande och allvarliga, att man kan tvinga människor att betala till politisk propaganda som de kanske hellre vill bekämpa. Det strider mot en mycket grundläggande demokratisk princip, och det är verkligen illavarslande att vi i så stor enighet har kunnat besluta det. Jag undrar — ifall man skall vara uppriktig — om det finns någon här i denna kammare som kan bestrida att det verkligen är allvarligt, att man tvingar människor att stödja propaganda som de hellre skulle vilja motarbeta. Det finns en särskild aspekt på detta — den gäller också demokratin — nämligen «<konstitutionsutskottets allt magrare och allt mera avspisande utlåtanden. Det händer att man helt enkelt avspisar en motion utan att egentligen anföra några argument. Jag tyc ker ändå att sakargument skall bemötas med sakargument och inte bara med en överlägsen avsnoppande fras, vilket vi faktiskt tyvärr har sett exempel på, i synnerhet under senare tid. Herr talman! Jag tror inte det är ur vägen att man här citerar ur Förenta nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna, där det står i artikel 20 p. 2: »Ingen må tvingas tillhöra en sammanslutning». Jag tror att det vore värdefullt, om Sveriges riksdag i handling ville ansluta sig till innehållet i den artikeln. Den utgör dock en demokratins grundpelare.

Vad skall grundlagberedningen göra med detta?

Samma sak gäller det andra fallet, kollektivanslutningen till partier.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 Härvidlag menar jag att obligatoriet i studentkåren är ett sådant exempel som bör föras vidare till grundlagberedningen. Jag kan i allt väsentligt understryka vad herr Sjöholm sade. Hans lilla filosofi om anslutning till svenska kyrkan har vi diskuterat tidigare, och den torde väl med åren bli inaktuell, så att herr Sjöholm får lugn för sin själ på den punkten. Emellertid föreligger här en principiell skillnad. Han anknöt själv till internationella konventioner. Vad beträffar anslutningen till svenska kyrkan stöder man sig därvid på en internationell konvention, nämligen den som är ett uttryck för föräldrarätten.

Herr talman! Den kritik som herr Johansson i Trollhättan riktade mot min kritik av konstitutionsutskottets allt magrare utlåtanden förfelade helt sitt mål. Vad jag talade om var nämligen den motion jag väckt rörande det kommunala partistödet, och såvitt jag vet har den frågan aldrig tidigare behandlats i något konstitutionsutskottets utlåtande, eftersom det var en ny fråga för i år. Men motionen i detta nya ärende' avspisades med att eftersom man i utskottet var för kommunalt partistöd, så var man emot motionen. Utskottet anförde inte ett enda sakskäl, trots det jag i motionen också ganska utförligt motiverat varför det kommunala partistödet strider mot demokratiska principer. Då tycker jag att konstitutionsutskottet hade kunnat angripa några av mina motiv. Men utskottet anförde som sagt inte en enda saklig motivering för sitt avslag. Att jag tog upp frågan om det kommunala partistödet nu berodde inte på att jag var borta förra onsdagen och att det därför i och för sig kunde vara frestande, utan på att även det stödet enligt min mening är en form av kollektivanslutning och moderata samlingspartiets motion ju handlar om detta. Det kommunala partistödet ökar den flora av odemokratiska företeelser som vi nu har, och därför tyckte jag att den frågan hade sin plats i det här sammanhanget. Sedan är det väl inte heller så enkelt, herr Johansson i Trollhättan, att de pengar som tvångsvis tas ut av skattebetalarna går till de partier som vederbörande själv tillhör, alltså att peng arna fördelas så att vad jag erlägger går till folkpartiet o.s.v. Vart går då pengarna från de skattebetalare som inte sympatiserar med något av våra fem etablerade politiska partier? Det finns ju sådana människor, och även pengarna från dem fördelas ju tvångsvis. Allra mest utmanande ter sig saken om man ser på en sådan företeelse som kds. Jag sympatiserar inte med det partiet, men jag sympatiserar med demokratin, och därför vill jag att även kds skall inordnas i det demokratiska systemet. Det nuvarande tillvägagångssättet innebär att man tar pengarna från de kds-anslutna skattebetalarna och använder dessa till propaganda mot dem själva. Det strider väl ändå mot de mest elementära demokratiska principer, herr Johansson! Jag vill — och det har jag motionerat om tidigare — att ingen människa skall kunna med tvång anslutas till något politiskt parti eller religiöst samfund. Därvidlag finns det bara en godtagbar princip, och det är att människor av fri vilja och egen övertygelse ansluter sig till den organisation vars syfte de önskar främja. Det tycker jag är en enkel och självklar princip, som inte borde behöva föranleda långa debatter. Av herr Johanssons i Trollhättan resonemang kunde man få den uppfattningen att herr Johansson inte ställer sig bakom artikel 20 i FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Där sägs det nämligen att ingen må anslutas med tvång till någon sammanslutning. Får jag tolka det anförda så, att herr Johansson inte sympatiserar med den mening som kommer fram i denna artikel? Sedan några ord till herr Werner. Jag gläder mig åt att herr Werner tydligen nu är inne på tanken att skilja kyrka och stat.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

Herr talman! Jag konstaterar med beklagande att herr Sjöholm nu pratar runt. Tidigare stödde han sig på de konventioner som han nu finner olämpligt att jag åberopar som stöd för min propå. Nå, det resonemanget kan vi kanske lämna därhän. Men herr Sjöholm skall inte läsa ut för mycket av vad jag sade om kyrka och stat. Det finns ett reformprogram som är värt att studera och som behandlar många här närliggande frågor. Vad sedan obligatoriet beträffar talar herr Johansson i Trollhättan inte på någon helt massiv grupps vägnar. Man har olika meningar om den saken inom det socialdemokratiska partiet. SSU i Landskrona har t.ex. uttalat sig mot kollektivanslutningen, och det har också många andra gjort. Vi vill — och där tror jag mig kunna tala även för herr Sjöholm, även om det inte behövs — att detta är något som skall ta sig uttryck i grundlagen, men vi presterar inte någon lagtext. Vi menar att grundlagberedningen skall utreda hur dessa demokratiska värderingar skall ta sig uttryck i lagen.

Herr talman! Jag skäms inte, utan är tvärtom stolt över att hävda den meningen att grundlagen borde föreskriva att ingen skall kunna anslutas till vare sig politiskt parti eller religiöst samfund utan att klart ha givit uttryck för en önskan härom. Denna mening ställer jag mig ytterst gärna bakom, herr Johansson i Trollhättan. Jag måste tyvärr — jag säger det eftersom jag har en så hög uppfattning om herr Johansson — misstänka att han inte läst den motion i fråga om kommunalt partistöd som jag väckt. Jag har nämligen där så enkelt som möjligt redogjort för skillnaden mellan det aktuella fallet och det förhållandet att vi är skyldiga att i demokratisk ordning betala skatt till en mängd ändamål, som vi inte sympatiserar med. Om herr Johansson här vill lyssna på mig, skall jag förklara denna grundläggande skillnad. Jag vill ta ett enda exempel som jag själv kommit i kontakt med i debatten om det kommunala partistödet, när man framfört den invändningen mot detta stöd att det är felaktigt att kds-medlemmarna skall betala pengar till politisk propaganda som motarbetar dem själva. I en stad som Malmö anslås det mycket pengar till stadsteatern; och kds-medlemmarna som av övertygelse tar avstånd från teaterverksamhet får ändå betala skatt till detta ändamål. Detta är ett mycket bra exempel, eftersom det belyser det självklara förhållandet att alla medborgare i god demokratisk ordning måste finna sig i vad som bestäms i riksdagen, stadsfullmäktige eller andra politiskt beslutande församlingar. Just fördenskull är det kommunala partistödet så demokratiskt vådligt och oacceptabelt. Det reglerar nämligen vilka personer som skall komma in i stadsfullmäktige och där kunna besluta att pengar i detta fall skall gå till stadsteatern. Partistödet verkar alltså i ett stadium tidigare: det reglerar vilka som skall komma in i fullmäktigeförsamlingen och fatta de beslut som vi sedan alla blir bundna av i demokratisk ordning. Detta hade jag faktiskt utvecklat i min motion, eftersom jag visste vilket argument som skulle föras fram. Jag tror att var och en i denna kammare är kapabel att fatta skillnaden härvidlag. Den är grundläggande, och jag tror inte att någon — allra minst här i riksdagen — kan hävda att det är demokratiskt riktigt att låt mig säga en kdsmedlems pengar används till propaganda i ett stadsfullmäktigeval för att välja in människor i fullmäktigeförsamlingen som har uppfattningar vilka direkt strider mot kds-arens egna. Denna teaterverksamhet utgör ett exempel i det fallet. Jag upprepar att detta är den grundläggande skillnaden, herr Johansson i Trollhättan. Och den är verkligen fundamental. Slutligen några ord om en bagatell i sammanhanget. Herr Johansson i Trollhättan säger att min motion avfärdades därför att utskottsmajoriteten accepterat synpunkterna i propositionen och därmed var emot motionen. Visst! Men i min motion hade jag ju gått till storms mot de motiveringar som propositionen innehöll och enligt egen uppfattning vederlagt dem. Då var det utskottets uppgift att gå tills storms mot mina moltiveringar och vederlägga dem. Men det har inte gjorts — och det är kanske därför att det inte är möjligt att göra det!